Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag var införstådd med ISP:s deltagande vid möten mellan FOI och Saudiarabien när de ägde rum eller, om så inte var fallet, när jag fick kännedom om detta. Jonas Sjöstedt har också frågat om jag har tagit ställning till frågan om det är förenligt med ISP:s roll som tillståndsmyndighet att myndigheten närvarar vid förhandlingar mellan köpare och säljare i affärer som omfattas av myndighetens tillståndsansvar samt om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av vad som framkommit om den information som ISP har lämnat till EKR om företaget SSTI. ISP är en statlig, oberoende myndighet med uppdrag inom svensk utrikes och säkerhetspolitik. Fokus ligger på kontroll och tillsyn av strategiska produkter, hantering av riktade sanktioner och internationellt samarbete, samt stöd och bistånd inom dessa områden. ISP arbetar efter de lagar som riksdagen beslutat, efter EU-förordningar och efter de åtaganden som finns inom det internationella samarbetet. En viktig förutsättning för ISP:s uppdrag är ett nära och aktivt samarbete med andra myndigheter och med europeiska och multilaterala samarbetsorgan, samt en kontinuerlig dialog med svenska industri och teknikföretag och en rad organisationer. I exportkontrollprocessen har ISP fortlöpande kontakter med försvarsindustrin och andra intressenter, främst vid regelbundna företagsmöten, vilka ger tillfälle till diskussion kring förutsättningarna för export. ISP deltar även vid möten i Regeringskansliet och tar emot utländska delegationer i syfte att redogöra för hur den svenska exportkontrollen fungerar. Att detta är en viktig och central del i ISP:s uppdrag och roll är jag givetvis väl medveten om. Jag får inte löpande information om vilka möten ISP medverkar vid, men låt mig konstatera att ISP:s generaldirektör varit tydlig med att han inte deltagit vid några förhandlingsmöten mellan FOI och Saudiarabien. Exportkontrollrådets uppgift är att bedöma exporten av försvarsmateriel och eventuella tillståndspliktiga internationella samarbeten. ISP:s generaldirektör samråder med Exportkontrollrådet i de ärenden som denne bestämmer ska läggas fram för samråd. Vid Exportkontrollrådets sammanträden redovisar Utrikesdepartementet allmänna bedömningar av läget i de köparländer som är aktuella. Försvarsdepartementet medverkar med bedömningar avseende ärendenas försvarspolitiska betydelse. Generaldirektören kan även kalla andra experter. Jag har kontaktat ISP för att säkerställa att verksamheten inom EKR sköts i enlighet med gällande riktlinjer och gängse rutiner, och jag har inte funnit någon anledning att ifrågasätta de försäkringar jag fått om att så är fallet. Jag har därför för närvarande inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.
Fru talman och handelsministern! Jag tackar för svaret, men tyvärr är det ett svar som väcker fler nya frågor än det besvarar. Låt mig sammanfatta. Ewa Björling var föredragande i regeringen när den beslutade att FOI skulle få gå vidare med vapenfabriksprojektet som konsult åt bulvanföretaget SSTI. Ewa Björling har gett uppgifter till medierna om krigsmaterielexporten till Saudiarabien, varav några är grovt vilseledande och andra direkt felaktiga. Hon skrev tillsammans med före detta försvarsministern Sten Tolgfors en debattartikel där hon gav sken av att det var en nyhet för dem att SSTI var ett bulvanföretag, trots att hon hade känt till det i flera år. Ewa Björling är ansvarig minister för myndigheten ISP, som har gett tillstånd till bulvanföretaget SSTI att lagerhålla och handla med vapen trots att företaget bara finns på papperet. Företaget var skrivet i en privat lägenhet i Hägersten men fick tillstånd att tillhandahålla bland annat torpeder, bomber och ammunition för eldrörsvapen. ISP har även undanhållit relevant information till riksdagens ledamöter i Exportkontrollrådet angående bulvanföretaget SSTI:s kopplingar till FOI. ISP, som Björling ansvarar för, har suttit med i möten då affärer har gjorts upp mellan FOI och Saudiarabien. Detta har skett trots att ISP är en tillståndsmyndighet för sådana affärer. Det senare kommenterar Ewa Björling med att ISP:s generaldirektör säger att han inte har deltagit i några förhandlingsmöten mellan FOI och Saudiarabien. I minnesanteckningarna från ett möte den 26 juni 2008 framgår dock klart och tydligt att ISP:s generaldirektör satt med på ett möte mellan FOI och Saudiarabiens representant general Nasser. Att Björling förnekar att generaldirektören suttit med i förhandlingsmöten låter för mig som den typ av vilseledande, glidande formuleringar som har blivit något av regeringens kännetecken i denna skandal. På mötet den 26 juni 2008 mellan FOI och Saudiarabien diskuterades olika tänkbara upplägg för affären, och parterna enades om en viss modell. Minnesanteckningarna finns att ladda ned på Ekots hemsida. Så till frågan om informationen till EKR. ISP:s ledning kände till de nära kopplingarna mellan FOI och bulvanföretaget SSTI men valde att undanhålla denna information när de informerade ledamöterna i EKR om affären. Ewa Björlings svar på min fråga om detta är att hon inte har någon anledning att ifrågasätta ISP:s rutiner. Det skulle alltså vara oproblematiskt att en myndighet undanhåller relevant information från riksdagens representanter i EKR. Det är mycket anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också Ewa Björlings minnesluckor angående om hon har känt till bulvanföretaget och i så fall när. Ekots reportrar har frågat henne vad hon kände till om SSTI när regeringsbeslutet togs i juni 2009. Ewa Björlings svar är att hon inte minns. Vapenfabriksprojektet har då varit kantat av problem under en längre tid, och relationen till Saudiarabien är därför spänd. Enligt FOI:s tidigare generaldirektör kände Ewa Björling till det spända läget runt vapenfabriksprojektet. Björling ska under sina resor ha försökt lugna saudierna och hitta en lösning. Så kommer plötsligt ett helt nytt företag som löser upp hela knuten så att FOI åtminstone på papperet slipper hjälpa saudierna direkt och i stället kan bli konsulter. Att regeringen då inte skulle ha ställt ens de mest grundläggande frågor om företaget verkar otroligt. Ewa Björlings svar är att hon inte minns vad hon visste om SSTI:s roll. Att FOI skulle vara konsult åt ett företag som de har extremt nära kopplingar till borde naturligtvis utesluta varje form av tillstånd från regeringen. Nu vill jag veta: Kan Björling utesluta att hon kände till kopplingarna när regeringen fattade detta beslut?

Fru talman! När jag anmälde mig till den här interpellationsdebatten för ett par dagar sedan hade jag lite funderingar på vilket svar som skulle komma från statsrådet. När jag läser svaret blir jag inte så där jätteglad men samtidigt inte heller så överraskad. Det är inte så mycket nytt, utan det är upprepningar av det som tidigare är känt. Och egentligen är det inga svar. Kännetecknande för många av debatterna om Saudiaffären har varit att det har varit väldigt svårt att få raka svar eller något slags upplysning om vad som egentligen har hänt - och vad som fortfarande pågår, antar jag. Jag tycker att framför allt ISP:s sätt att hantera Exportkontrollrådet är en sådan sak som man borde lyfta fram ibland, att man borde titta på vad som egentligen händer i EKR. Jag sitter i Exportkontrollrådet så jag har lite inblick i hur det ser ut. Men det som man förundras över är det som inte kommer upp. Det är det som man skulle kunna ifrågasätta. Det finns två saker när det gäller Exportkontrollrådet som är speciella. Dels får vi information om en massa saker som egentligen inte är så relevanta, för det är beslut som är fattade, dels får vi inte veta allting när vi ställer frågor. Det är sådant som jag tycker är oerhört märkligt. Det kanske mest märkliga är den enorma sekretessen runt Exportkontrollrådet och oviljan att öppna för en ordentlig debatt om försvarsexport, speciellt till diktaturer. Saudiarabien är en sådan sak som har luftats mycket nu och som bland annat är anledningen till den här debatten, men det finns ett antal andra affärer 25 år tillbaka i tiden som hela tiden lyfts upp. I slutändan hittar man det som kanske är kärnan i det här: Var sätter vi i Sverige en moralisk gräns? Där har statsrådet ett ansvar som ledamot i en regering som i dag faktiskt är positiv till att exportera vapen till diktaturer. Någonstans i gränslandet runt ISP:s roll finns också moralen i vad vi tillåter våra myndigheter att göra. Vi vet också att det i dag finns ett antal fler myndigheter som håller på med detta. För ett par år sedan inrättades en helt ny myndighet under Försvarsdepartementet, Försvarsexportmyndigheten, som egentligen jobbar med att främja försvarsexport. Då är frågan om rollerna här blir så glidande att man inte vet var man hamnar någonstans. Det kan vara så att man då gör saker som man egentligen inte ska göra och som bryter mot lagen, men man kanske inte vet om det. Jag skulle vilja ha svar på frågorna: Varför sekretessen i EKR? Och var finns den moraliska gränsen för vår vapenexport från Sveriges sida?

Fru talman! Tack, handelsministern, för svaret på Jonas Sjöstedts interpellation! Turerna kring det så kallade projekt Simoom börjar bli alltmer märkliga. Det är hemliga planer på att bygga en vapenfabrik i en av vår tids värsta diktaturer, det är hemliga bulvanföretag, det är finansiering genom lån från försvarets säkerhetstjänst Must och därtill en regering som utmärks för sin oförmåga att lägga korten på bordet. Hitintills verkar den borgerliga regeringen ha valt att ha strutsen som förebild för sin krishantering. Carl Bildt talar om hela affären som en hägring. Handelsminister Ewa Björling talar i dag om att "allt följt gällande riktlinjer och gängse rutiner". Men om nu inga felaktigheter har begåtts, om projekt Simoom varit fullständigt oproblematiskt i alla dess delar, varför då detta hemlighetsmakeri? Hitintills har denna borgerliga regering inte släppt ifrån sig ett kommatecken av information frivilligt. Det har varit upp till svenska medier att gräva fram uppgift efter uppgift. I stället har regeringen, inklusive handelsminister Ewa Björling, undanhållit information, tummat på fakta och vid flera tillfällen gett direkt felaktig information om samarbetet med Saudiarabien. Samtidigt får man konstatera att grundproblemet i den här historien inte är Ewa Björlings oförmåga att komma med direkt och tydlig information, utan det är att vi har en regering som bedriver en vapenexport och en handelspolitik där man helt har tappat perspektiven. Målet om att öka den svenska exporten har blivit överordnat kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet bad för en tid sedan Riksdagens utredningstjänst att titta på Ewa Björlings utlandsresor. Mellan oktober 2007 och september 2010 genomförde Ewa Björling ett besök i Latinamerika, två i Kina och två i Indien. Under samma period gjorde Ewa Björling 26 besök i Nordafrika och Mellanöstern. Hon besökte bland annat Libyen, Egypten, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Tunisien och Saudiarabien - alla länder som vi nu mycket väl känner till efter ett år av folkliga protester mot de auktoritära styrena. Samtidigt vet vi mycket lite om vad Ewa Björling egentligen gör på de här resorna, för Ewa Björling är ju lite av regeringens Greta Garbo. Hon är nästan omöjlig att få en intervju med, och hon skyr offentlighetens ljus. Jag kan efter sex år i riksdagens utrikesutskott säga att det har varit nästan omöjligt att få en debatt med Ewa Björling utanför denna kammare. Gång på gång har debatt efter debatt om Ewa Björlings handelspolitik ställts in. Några saker har trots allt läckt ut från Ewa Björlings resor, tack vare en duktig svensk journalistkår. År 2009 ledde Ewa Björling en handelsdelegation till diktaturen Syrien. I delegationen ingick bland annat det svenska företaget Ericsson, som lyckades sälja ett mobilsystem som kallas Ranos som regimen i Damaskus just nu använder för att övervaka sin egen befolkning och spåra upp oppositionella. År 2009 besökte också Ewa Björling med en handelsdelegation Libyen. Då var huvudsyftet att förmå diktaturen att köpa övervakningssystem från det svenska Rymdbolaget. År 2009 hann handelsministern dessutom med att ta initiativet till ett tio år långt samarbete med diktaturen Saudiarabien för att kunna leverera bland annat övervakningssystem. Sammantaget kan vi konstatera, om vi ska vara diplomatiska, att statsrådet knappast varit en handelsresande i demokrati och mänskliga rättigheter. Sammanlagt har Ewa Björling under de första tre åren som handelsminister gjort tre resor till Saudiarabien. Det väcker frågor, också i det perspektiv som vi diskuterar i dag. Vad gjorde egentligen Ewa Björling under sina tre besök i Saudiarabien mellan 2007 och 2010? Vilka frågor stod på dagordningen? Stod projekt Simoom vid något tillfälle på dagordningen under de tre besök som Ewa Björling gjorde i Saudiarabien mellan 2007 och 2010?

Fru talman! Tack för alla frågor! Jag ska försöka besvara så många som jag hinner. Låt mig börja med att konstatera att jag har full förståelse för att partiledaren för ett av de två partier som vill förbjuda all export av försvarsmateriel agerar precis så som Jonas Sjöstedt gör. Jag förstår att Vänsterpartiet tar varje chans att misstänkliggöra den myndighet, Inspektionen för strategiska produkter, som i specifika fall inom ramen för en restriktiv lagstiftning och noggrann prövning har till uppgift att lämna tillstånd för viss export av försvarsmateriel. En bred majoritet i denna kammare har som bekant en annan inställning. De är inte beredda att med ett snabbt beslut kasta bort decennier av svensk forskning, svenskt ingenjörskunnande och svensk spetskompetens och är inte beredda att riskera vår försvarsförmåga eller vår förmåga att delta i internationella insatser. Ett fullständigt exportstopp och därpå en nästan garanterad avveckling av den svenska försvarsindustrin tror jag inte är något som går hem i stugorna i Karlskoga, Linköping och Örnsköldsvik eller hos en majoritet av svenska folket, som tycker att det är viktigt att vi har en konkurrenskraftig försvarsindustri. Därför förstår jag att Vänsterpartiet föredrar att lyfta fram en liten del av den egna politiken: förbudet av export till vissa specifika länder. De väljer att misstänkliggöra och förenkla i stället för att berätta om den egna visionen. Det tycker jag är olyckligt. Jag å min sida vill vara tydlig med att jag välkomnar de granskningsprocesser som nu pågår rörande vissa delar av Sveriges försvarsrelaterade samarbete med Saudiarabien. Jag tror att vi alla tycker att det är bra att de här sakerna reds ut ordentligt efter alla de turer, rykten och missförstånd som har varit, inte minst i KU:s granskning där det finns möjlighet att även titta på uppgifter som omfattas av sekretess. Det välkomnar jag. Samtidigt vill jag påpeka att jag själv inte funnit något som pekar på att ISP eller dess generaldirektör Andreas Ekman Duse inte ska ha agerat i enlighet med det regelverk, det mandat och den lagstiftning som en bred majoritet i denna riksdag har slagit fast. Jag hanterar inte enskilda ärenden. Jag ska och får inte lägga mig i prövningen av om en export ska tillåtas eller inte och har ingen direkt roll i utformandet av det underlag som Exportkontrollrådet har att granska och ta ställning till. Men jag har i kontakter med ISP ställt raka frågor och fått raka svar, och inget som har framkommit i den dialogen tyder på att myndigheten har gått utöver de rutiner, riktlinjer och regler som myndigheten har att följa. Jag har inte funnit grund för att betvivla att det skulle stämma. Jag är stolt över vår svenska försvarsindustri och vår restriktiva och ansvarsfulla exportkontroll. Vi står oss väl internationellt både vad gäller kontroll och vad gäller kunnande och förmåga. Vi kommer inom kort tillsätta en utredning för att titta på hur vi kan bli ännu bättre inom detta område, lite vassare och mer öppna. Det är bra, och det är en linje som också har brett stöd. Jag förstår att det är lockande för Jonas Sjöstedt att framställa den statliga myndighet som har till uppgift att i vissa specifika fall efter noggrann prövning lämna tillstånd för en verksamhet som han i grunden är helt emot som tvivelaktig och suspekt. Jag ser inget konstigt med att ISP medverkar till att sprida kunskap om hur de tillståndsprocesser de ansvarar för fungerar och vad de kräver av företagen. Jag har talat med gd för ISP. Han har berättat om mötet den 26 juni 2008 som det har rapporterats om i medierna. I det fallet rörde det sig om ett möte mellan Sveriges och Saudiarabiens försvarsministerier. Det var ett mellanstatligt möte som ISP kallats till av Försvarsdepartementet för att redogöra för hur svensk exportkontroll är uppbyggd. Även representanter för UD och FOI deltog. Någon utvärdering av olika projektupplägg gjordes dock inte, intygar ISP för mig. Det fördes inte heller några förhandlingar vid mötet.
Fru talman! Jag tackar handelsministern, men jag hade hoppats att Ewa Björling skulle ta tillfället i dag att ge oss svar på alla de frågor som är obesvarade i denna solkiga skandal. Men inga svar kommer. Jag hade hoppats att vi skulle få höra ett uns självkritik från handelsministern med tanke på hur myndigheten ISP, som ministern ansvarar för, har agerat och med tanke på alla de tvetydigheter och felaktigheter som finns här. Men det finns inte ett spår av självkritik. Tvärtom försvarar handelsministern ISP rakt av. Vi vet, Ewa Björling, att du har undvikit att tala sanning. Vi vet att du medvetet har vilselett den allmänna opinionen. I en debattartikel av dig och den avgångne försvarsministern Sten Tolgfors lät det som att du inte kände till företaget SSTI. Sedan har du i efterhand fått medge att du gjorde det men glidit på när du fick veta det. Det inger inget förtroende att aktivt sprida osanningar till svenska folket och medierna om en sådan här allvarlig vapenaffär. Hur ska vi kunna tro att du som minister någonsin kommer att kunna bidra till att sprida ljus över detta och få en bättre ordning på vapenexporten när du i grunden förnekar problemen och inte är beredd att ta tag i dem? Tyvärr tyder inget på att Ewa Björling är beredd att göra det i dag. Ewa Björling! Du står i dag i samma situation som Sten Tolgfors gjorde dagarna innan han tvingades avgå. Vi vet att du har talat osanning och vilselett den allmänna opinionen. Vi vet att du försvarar ett system som är oförsvarbart. Vi vet att du är ansvarig för ISP som har deltagit i möten mellan FOI och Saudiarabien. Vi vet också att ISP kände till kopplingen mellan FOI och bulvanföretaget SSTI men inte informerade de folkvalda i EKR om detta. Det är oerhört allvarligt. När de folkvalda ska få information för att kunna ta beslut underlåter man att ge dem relevant information så att de kan ta beslutet på rätt sätt. Men handelsministern har inte ett ord av kritik mot detta. Det är helt häpnadsväckande. Sedan i förra veckan vet vi också att ISP gav tillstånd till bulvanföretaget att lagerhålla vapen och ammunition, bland annat torpeder, trots att företaget då bara fanns i en lägenhet i ett bostadsområde i Hägersten. Det ser onekligen ut som att din myndighet ISP har gjort allt man kunnat för att få vapenaffären med Saudiarabien att gå i lås snarare än att vara en objektivt granskande tillståndsmyndighet. Det här, Ewa Björling, är ditt ansvar. Även om du inte ska känna till varje affär och varje detalj har du det avgörande politiska ansvaret för ISP:s agerande. Men när du försvarar dem och inte har ett ord av kritik mot hur de har agerat tar du inte ditt politiska ansvar för denna affär. Du har själv gång på gång åkt till diktaturen Saudiarabien. När du får frågan om ni talade om detta projekt väljer du att över huvud taget inte svara. Det förstärker bilden av en regering som inte tar sitt politiska ansvar, som glider undan, som kommer med halvsanningar och som inte är beredd att berätta sanningen om denna affär för svenska folket. Därför, Ewa Björling, kräver vi att du avgår som minister. Vi tror inte att du någonsin kommer att bidra till att reda ut denna affär. Vi vill ha en handelsminister som berättar sanningen om vapenaffären med Saudiarabien och en handelsminister som är beredd att se till att ISP fungerar som en oberoende myndighet ska fungera. Sverige har tyvärr inte detta i dag.

Fru talman! Jag kan bara instämma i det som Jonas Sjöstedt sade när det gäller svarandet. Det råder uppenbar brist på vilja att sprida något som helst ljus över det som har hänt och fortfarande pågår. Låt mig återgå till Exportkontrollrådets roll. ISP har som myndighet ett helt självständigt uppdrag att jobba med kontroll av vapenexport, men man har också ett exportkontrollråd att rådfråga. EKR:s roll är omdiskuterad. Får man inte all information har man ingen möjlighet att ge bra råd. Vad är intressant för ISP? Det här börjar likna det som hände för några veckor sedan när vi tappade en försvarsminister. Det här kan leda till samma sak. Det finns ärenden i Exportkontrollrådet som är hemligstämplade men som inte har ett dugg med affärshemligheter eller rikets säkerhet att göra. Det blir en konstig situation i Exportkontrollrådet när vi ska besluta om saker och är osäkra på om ISP ger oss rätt information eller om ISP kan misstänkas undanhålla saker. Det blir en märklig situation för oss som sitter i Exportkontrollrådet. Granskningen är en kärnfråga. Regeringen som har all information måste lyfta upp den så att vi som folkvalda har en möjlighet att titta igenom vad som händer och vad som ska göras och kontrollera myndigheten och också föra ut det till svenska folket. Sekretessen måste lätta så att vi som är folkvalda i Exportkontrollrådet lättare kan berätta vad som händer. Då får vi en öppen debatt. Har man inga problem moraliskt med att exportera vapen till Saudiarabien ska man stå för det. Vi vet att svenska folket är kritiskt till export till krigförande länder och diktaturer. Vi måste lyfta debatten ytterligare ett steg och fråga: Var går gränsen för vår vapenexport till andra länder?

Fru talman! Avslöjandena om projekt Simoom, den så kallade Saudiarabienaffären, har varit en av de största politiska skandalerna i år, ja, kanske den största politiska skandalen de senaste åren. Men när nu riksdagen använder detta tillfälle till att ställa konkreta frågor till ansvarigt statsråd Ewa Björling använder Ewa Björling nästan hela sitt andra anförande till att diskutera Vänsterpartiets syn på försvarsindustrin i Karlskoga. Det är pinsamt för handelsministern. Jag förstår att handelsministern inte vill ta denna debatt. Hon vill inte svara på frågorna: Vad visste egentligen handelsministern? Vad gjorde handelsministern egentligen under sina tre besök i Saudiarabien mellan 2007 och 2010? Det här är inte frågor som bara tre representanter från Vänsterpartiet ställer, utan det är frågor som ställs runt om i Sverige och av svenska medier i dag och som handelsministern gång på gång vägrar att svara på. Om handelsministern vill diskutera vapenexporten är handelsministern välkommen tillbaka till kammaren när utrikesutskottet senare i vår debatterar just svensk vapenexport. Vänsterpartiet har till den debatten presenterat 14 konkreta krav för hur vi vill skärpa lagstiftningen. Ewa Björling är välkommen att för en gångs skull, får jag väl säga, delta i utrikesutskottets debatt. Handelsministern anklagar Vänsterpartiet för att vi misstänkliggör myndigheter och skyller på tjänstemän när det är precis tvärtom. Har man följt regeringen i medierna de senaste månaderna har regeringen gång på gång avsagt sig sitt ansvar och skyllt på myndigheter och tjänstemän. Vänsterpartiet ställer i dag konkreta frågor till handelsministern, det statsråd som är ytterst ansvarig för dessa handlingar. Handelsminister Ewa Björling! Ta möjligheten att svara på frågorna i nästa inlägg! Vad gjorde du i Saudiarabien under dina tre besök mellan 2007 och 2010? Stod projekt Simoom någon gång på dagordningen? Ja eller nej?

Fru talman! Jag börjar med att svara på frågan om vad jag gjorde i Saudiarabien vid mina två besök 2008 och mitt besök 2010. Det som Hans Linde tar upp stod inte på dagordningen. Jag hade inte den typen av möten. Däremot hade jag många möten som handlade om svensk miljöteknik, CSR - corporate social responsibility - mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter på arbetsplatsen, miljöhänsyn och hur vi motverkar korruption. Dessutom handlade det om hur vi stärker kvinnligt ledarskap i Saudiarabien - en väldigt svår fråga. Jag kan försäkra Vänsterpartiet att jag inte har haft möten där den information och det som vi talar om i dag har varit relevant. Det har jag tydligt förklarat för medierna, men det har inte tryckts. Så till nästa fråga: Varför var det så viktigt att vara i Mellanöstern så många gånger jämfört med flera andra regioner? Jag tycker att det är viktigt att vi finns på plats i svåra länder och där det är en snårig byråkrati. Det är viktigt att vi som regering är med och öppnar dörrar för företagen för att kunna ha goda och breda handelsrelationer. Jag har statistik på hur det ser ut i MENA-regionen, OECD-länderna, Tyskland och Norge eftersom det är våra största exportländer. Det tar i snitt 30 dagar att importera till MENA. Det tar tolv dagar till OECD, sju till Tyskland och sju till Norge. Om man tittar på vad det kostar är det per container 1 154 US dollar till MENA, ungefär 1 000 till OECD och betydligt mindre till Tyskland. Ser man på antalet dokument krävs det i snitt sju till MENA-regionen och betydligt färre till de andra. Det visar ganska tydligt varför det är viktigt att vara på plats i svåra länder. Jag vill poängtera att jag inte är ansvarig för hanteringen av enskilda ärenden. Jag spelar heller ingen aktiv roll i EKR:s hantering av enskilda ärenden. UD medverkar vid EKR:s sammanträden för att redovisa allmänna bedömningar i aktuella länder, men ger inga rekommendationer i specifika ärenden. Jag har kontaktat ISP för att säkerställa att allt har skett i enlighet med gängse rutiner och i överensstämmelse med lag och riktlinjer. Jag ska också passa på att säga när det gäller det regeringsbeslut som fattades sommaren 2009, där jag var föredragande vid regeringssammanträdet, att ärendet inte har lämnat Försvarsdepartementet. Det brukar fungera så i en sommarregering. Regeringen har över 10 000 ärenden per år att hantera. Alla beslut fattas, som bekant, kollektivt av hela regeringen oavsett om det är en sommarregering, där minst fem ministrar måste vara närvarande, eller inte. Det gör inte att jag är mer ansvarig. Jag är precis lika ansvarig som hela regeringen i dessa frågor. Men det betyder inte att jag har berett ärendet och att jag föredrar och diskuterar ärendet vid sittande regeringssammanträde. Det är redan beslutat på Försvarsdepartementet. Det kan möjligen ha givits en något skev bild av detta. Det är viktigt att påpeka att ISP är en självständig myndighet. Jag ser till att de följer den lagstiftning som vi gemensamt har beslutat om i riksdagen. Jag har talat med ISP och fått försäkringar om att så är fallet. Jag hanterar inte enskilda ärenden.
Fru talman! Vänsterpartiet, Moderaterna och regeringen har olika syn på vapenexport till diktaturer. Vi vill inte att Sverige ska exportera vapen till diktaturer. Regeringen har motsatt uppfattning. Det är inte orsaken till att vi här i dag har kommit fram till att Ewa Björling bör avgå som handelsminister. Orsaken är den fullständigt bristfälliga hanteringen och bristen på ansvarstagande när det gäller vapenaffären med Saudiarabien. Vi kan inte ha en minister som inte berättar sanningen utan vilseleder när hon ska ge en bild av affären till allmänheten. Vi förväntar oss mer när det gäller att berätta hur det egentligen är. Ewa Björling har inte levt upp till det. Vi begär att den som ansvarar för en myndighet - en myndighet som gör tvivelaktiga saker - ska ta politiskt ansvar. Ewa Björling har inte sagt någonting om att ISP, som ministern ansvarar för, har underlåtit att berätta för de folkvalda i EKR om en kärnpunkt i en mycket känslig vapenaffär. Det är anmärkningsvärt att ministern inte har någonting att säga om den saken. Ministern har inte ens nämnt att man har använt bulvanföretag med tvivelaktig finansiering för att gå runt det normala ansvarstagandet. Ministern vill inte kommentera att ISP sitter med i direkta affärsförhandlingar trots att det ska vara en oberoende myndighet. Det handlar om politiskt ansvar. Det kan bli fel ibland, men då har man som ansvarig minister ansvar för att reda ut felen och säga: Det gick fel. Nu går vi till botten med detta och ser till att det blir bättre. Ingenting av det finns i Ewa Björlings brist på svar till oss. Tvärtom, här slätas det över och sägs så lite som möjligt. Svenska folket har rätt att få veta sanningen om Saudiaffären. Den sanningen kommer vi inte att få veta från Ewa Björling, därför bör hon avgå.

Fru talman! Jag tackar alla som har deltagit i debatten. ISP hanterar självständigt enskilda ärenden, givet att de inte överlämnas till regeringen vilket sker mycket sällan. När det sker hanteras enskilda ärenden av utrikesministern. Det är en grundbult i den svenska exportkontrollen. En bred majoritet stod bakom inrättandet av den ordningen när den infördes för ungefär 15 år sedan. Det finns de som vill politisera exportkontrollen igen och tycker att de över 2 200 ärenden som avser utförsel som inkom till ISP förra året borde återföras till regeringens bord. Jag respekterar den åsikten, även om jag personligen tycker att det är en dålig idé. Att framställa det som att vi har inrättat den här ordningen för att undkomma ansvar tycker jag är ohederligt. Det finns en lång rad argument för det vettiga i att en självständig myndighet sköter tillståndsprövningen. Det avlastar Regeringskansliet. Det skapar kontinuitet, och det minskar risken för att tillfälliga opinionsyttringar får alltför stort inflytande över processer som bör vara så objektiva och regelstyrda som möjligt. Det kommer snart ett utredningsdirektiv. Jag välkomnar att vi då förhoppningsvis kan få mer transparens i detta. Det tror jag att alla skulle tjäna på. Som jag sade tidigare välkomnar jag också den granskning som kommer att ske i KU. Jag ser fram mot den.